Fru talman! Titeln på trafikutskottets betänkande 12 är Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet . Sverigedemokraterna står i huvudsak bakom betänkandet, och jag yrkar naturligtvis bifall till vår reservation i betänkandet under punkt 2. Fru talman! Vikten av att kunna göra kontroller i en databas gällande fordon och förare kan inte nog understrykas. Att man moderniserar det svenska systemet i enlighet med betänkandet är bra. Men våra kontrollmyndigheter måste också få tillgång till samtliga databaser i Europa. Detta är särskilt viktigt med tanke på den omfattande trafik som sker över landets gränser, både när det gäller den yrkesmässiga trafiken och när det gäller privatbilismen. Varför är det så viktigt att kunna göra slagningar på fordon och förare? Svaret är enkelt: Man måste kunna identifiera både fordon och deras förare. Är det rätt fordon i förhållande till registreringsskylten? Registrerings och chassinummer ska stämma överens så att fordonet inte är falskskyltat. Vem är ägare till fordonet? Det är viktigt att kunna säkerställa att det inte är fråga om ett stulet fordon. Är fordonet besiktigat och skattat? Fordon kan bokstavligt talat flyga under radarn och aldrig återvända till sitt registreringsland för exempelvis besiktning. Får dragbil och eventuellt släp kopplas samman? Det har bland annat att göra med draganordningens hållfasthet. Finns det ett gällande trafiktillstånd? Det är viktigt när det är fråga om yrkesmässig trafik. Har föraren rätt behörighet för att framföra den aktuella fordonskombinationen? Har föraren ett gällande yrkeskompetensbevis? Är det rätt person som har sitt förarkort i färdskrivaren? Är personen i fråga lyst för något brott? Fru talman! Låt mig ta ett par exempel ur den senaste veckans händelser ute på väg. I det första fallet är det fråga om en övergiven polsk dragbil med tillkopplad trailer. Fordonet har övergivits på en mycket olämplig plats i trafikmiljön. Ekipaget stod helt enkelt trafikfarligt till. Trots upprepade försök kunde myndigheterna inte finna ägaren, och fordonet fick därför bärgas till en kommunal uppställningsplats. Problemet med att inte alla EU:s medlemsländer öppnar sina fordonsregister för varandras kontrollerande myndigheter blir uppenbart. I det andra fallet var det en polispatrull i en norrländsk ort som stoppade en polsk dragbil. Under samtalet mellan polisen och den polske åkaren utvecklades samtalet kring problemen inom transportnäringen i Europa. I en tidningsartikel kunde man läsa: "Och så det här med utbildningarna och tillstånden. Det köps falska pass, falska YKB, ja falska allt möjligt ju längre österifrån de kommer, säger han. Det är inte alls bra för trafiksäkerheten. Det är en farlig utveckling. Wojciech Regulski är väl insatt i transportbranschens utveckling i Europa, och han vill se att det tas krafttag mot fusket." Detta var ett par exempel från verkligheten i förra veckan. Fru talman! Det är världens enklaste sak att starta en transportverksamhet i dag och tämligen riskfritt att runda lagstiftningen gällande yrkesmässig trafik. Jag kan åka ut till vilken handlare som helst och köpa en avställd dragbil. I samband med köpet får jag tillgång till alla tekniska data på fordonet. Jag sätter mig sedan vid datorn och beställer registreringsskyltar med tillhörande registreringsbevis. Lämpligen väljer jag ett registreringsnummer från ett land som inte ingår i det europeiska samarbetet. Att registreringsnumret är falskt spelar mindre roll, eftersom det i praktiken inte går att kontrollera äktheten vid en vägkontroll. Några dagar senare får jag min beställning på posten, och vips har jag ett utlandsregistrerat fordon som i princip är omöjligt att koppla till någon ansvarig ägare. Samtidigt som jag beställde mina registreringsskyltar beställde jag också en människa. Jo, det är så här det går till. Jag köper bokstavligt talat en människa på internet. Personen levereras sedan till någon av de depåer som finns runt om i landet. Saknar den nyligen beställda föraren ett giltigt körkort är det inga som helst problem. Körkort, YKB, förarkort - you name it - allt kan beställas på nätet. Till föraren införskaffas också en oregistrerad kontantkortstelefon, och all kommunikation sker sedan via denna telefon och trafikledningen, som givetvis också har en oregistrerad kontantkortstelefon. Fru talman! Det är så här de kriminella nätverken bygger upp sin verksamhet. Det är näst intill omöjligt för kontrollerande myndigheter att komma åt dem, eftersom de inte finns i ett gemensamt system i Europa. För oss sverigedemokrater är det en självklarhet att Sverige ska vara aktivt i arbetet med att bekämpa de kriminella nätverken. Därför måste Sverige också vara pådrivande i Europa för att få till stånd ett gemensamt system med nödvändiga databaser för kontroll av fordon och förare. Därmed yrkar jag bifall till vår reservation under punkt 2.

Fru talman! I dag behandlar vi alltså regeringens proposition om behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet. Till skillnad från föregående talare tänkte jag tala om just det som ärendet handlar om, nämligen att vi ersätter lagen om vägtrafikregister med en ny vägtrafiklag som reglerar personuppgiftsbehandling i Transportstyrelsens verksamhet. Vad det egentligen handlar om är en modernisering av den nuvarande lagen och av hur den fungerar på trafikområdet i dag. Det är också en anpassning till EU:s dataskyddsförordning. Det sker också en uppdelning i två lagar som gör att detta blir både tydligare och lättare att förhålla sig till. Egentligen är detta inget kontroversiellt alls. I utskottet har vi varit ganska överens, bortsett från när det gäller en motion som Sverigedemokraterna har väckt. Vi har i utskottet varit helt eniga om att denna fråga inte handlar om huruvida vi i Sverige kan få tillgång till andra länders information. Tvärtom ser vi inte att frågan riktigt hör hemma här. Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafik-området Utskottet tycker att regeringen har kommit med ett bra förslag som gör vår lagstiftning tydligare och bättre och som också gör att vi på ett bättre sätt helt enkelt kan hantera register av fordon på vägtrafikområdet. Jag yrkar därmed bifall till utskottets förslag.